Fru talman! Roger Haddad har frågat mig om regeringen avser att presentera en proposition för att skärpa kraven för pedagogisk omsorg och i så fall när. Roger Haddad har även frågat mig vilka verktyg som kan förväntas att jag och regeringen ger kommunerna för att kunna förhindra att förskolor och pedagogisk omsorg drivs av personer med koppling till extremism. Roger Haddad har också frågat mig hur jag och regeringen ska agera för att helt förhindra att såväl förskolor som pedagogisk omsorg nyetableras med konfessionell inriktning. Alla barn i pedagogisk omsorg och förskola ska erbjudas en trygg och god verksamhet fri från radikalisering och extremism. Som Roger Haddad nämner har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat lämna förslag för att stärka kvaliteten i pedagogisk omsorg. Utredningen tillsattes bland annat mot bakgrund av att det uppmärksammats behov av att stärka tillsynen av enskilda huvudmän. Utredningen redovisade sitt uppdrag den 11 juni 2020. Utredningen föreslår i betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg bland annat ökade krav vad gäller lämpligheten på den som är huvudman för pedagogisk omsorg och att kommuner ska ha tillsyn över att kraven uppfylls. Betänkandet har remitterats, och förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Det är viktigt att hindra oseriösa och olämpliga aktörer att bedriva verksamhet inom pedagogisk omsorg. De förslag som läggs fram på området behöver därför ge kommuner rätt förutsättningar att agera skarpt om det till exempel uppmärksammas att den som bedriver verksamheten är olämplig eller om barn riskerar att fara illa av andra anledningar. Regeringen tillsatte 2018 en utredning som har haft i uppdrag att bland annat analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen redovisade sitt uppdrag den 8 januari 2020. Utöver etableringsstopp för grund och gymnasieskolor med konfessionell inriktning lämnade utredningen bland annat förslag som omfattar förskolan samt skärpt ägar och ledningsprövning mot särskilda demokrativillkor. Betänkandet har remitterats, och förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Fru talman! Tack, utbildningsministern, för svaret på min interpellation! Jag ställde den egentligen för tre månader sedan, men på grund av det politiska läget har debatten fått vänta. Liberalerna har under många år uppmärksammat problemet med radikalisering, extremism och inhemsk extremism i både utsatta områden och stadsdelarna. Det gäller särskilt hur det har påverkat de pedagogiska verksamheterna. Vi kan nämna situationen i Örebro, situationen i Gävle och inte minst den väldigt oroande situationen i Göteborgsområdet. Där har det förekommit att olämpliga personer har haft koppling till radikalisering i både skolor och förskolor. Man har utnyttjat varenda paragraf och varenda regel för att på olika sätt hanka sig fram och fortsätta sin verksamhet. Vi menar att det helt strider mot skollagen, svenska värderingar, demokrati, jämställdhet och allas lika värde. Därför är vi angelägna om att få stopp på inte bara de skolorna och förskolorna. Vi har också upptäckt att dagbarnvårdare eller pedagogisk omsorg har gått lite under radarn när det gäller skärpning av regelverket, fru talman. Om man har en uppfattning om radikalisering, vill hjärntvätta barn och inte bidra till integration utan hålla barnen, pojkarna och flickorna, i sin egen lilla bubbla och påverka dem i sin ideologiska eller religiösa inriktning letar man i många fall efter möjligheterna att fortsätta driva de här verksamheterna. Det är därför vi har valt att lyfta upp frågan. Det kom nämligen ett förslag från en utredning för ett år sedan. Men när man tittar i direktiven till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg, fru talman, ser man att det huvudsakligen skulle handla om ekonomi och kvalitet generellt sett, men det fanns också ett stort fokus på fritidshem och inte så mycket på pedagogisk omsorg utifrån sådana problem som vi har lyft upp. Det är tre år sedan utredningen tillsattes. Det har gått ett år sedan utredaren överlämnade förslagen till utbildningsministern, och snart har det gått ett år sedan remissrundan där man kunde reagera på förslagen. Vi i Liberalerna menar att de inte direkt svarar på de problem som vi tar upp. Regeringen har dock aviserat att det ska komma en proposition, och vi är förstås väldigt angelägna om att det kommer ett förslag till riksdagen som vi sedan kan fatta beslut om. Jag noterar också att statsrådet för fyra månader sedan lämnade ett skriftligt svar till en annan ledamot som löd ungefär som det svar jag fick i dag, nämligen att frågan bereds. Nu har det nästan hunnit gå fyra månader, och det sägs fortfarande att det bereds. Vi är såklart intresserade om det har hänt något på Utbildningsdepartementet i den här viktiga frågan. Det är inte bara vi i riksdagen som är angelägna, utan verksamheterna, Göteborgs kommun och förvaltningschefen där är också oerhört frustrerade över att inte kunna ingripa och agera skarpt och direkt när det uppdagas att det finns olämpliga personer i de viktiga verksamheterna, oavsett om det gäller förskolor eller dagbarnvårdare, som denna debatt främst handlar om.

Fru talman! Jag vill skicka ett stort tack till Roger Haddad och Liberalerna för en väldigt viktig interpellation om en fråga som verkligen behöver lyftas upp. Det finns pedagogisk omsorg som är konfessionell och som snarare bidrar till att öka klyftorna och ytterligare avskärma barn från att komma i kontakt med det svenska samhället, och det är ett problem. Det är precis det som lyfts upp här. Det finns pedagogisk omsorg som av andra skäl inte håller måttet och som inte fungerar alls utifrån aspekten att vara skolförberedande. Det är såklart också ett problem. Men ska pedagogisk omsorg med kraftiga brister verkligen leda till att all den pedagogiska verksamhet som fungerar bra också går i graven? Ska inga nya verksamheter få starta? Det är vad som förslås i utredningarna. Ska alla de barn som kanske inte trivs i större grupper i en förskola - nästan 2 procent av alla barn i åldern ett till fem år - behöva stryka på foten för att enstaka individer som bedriver pedagogisk omsorg inte kan sköta sig? Jag menar att det finns andra lösningar för att komma runt detta. Jag vill därför bara hoppa in här med en fråga eftersom det nu har gått några månader och det har hunnit beredas: Avser ministern att lägga fram en proposition där all nyetablering av pedagogisk omsorg stoppas?
Fru talman! Pedagogisk omsorg har, säger Roger Haddad, lite flugit under radarn. Inte för mig. Jag bedrev under min tid som chef för Skolverket ett arbete där vi gick igenom omsorgsformen pedagogisk omsorg. Jag gjorde det med alldeles egna erfarenheter av att ha vuxit upp i ett hem där min mamma var dagbarnvårdare. Jag vet hur bra ett fungerande familjedaghem kan vara. Jag vet också hur viktigt det är att familjedaghemmet fungerar väl. De barn som kommer till en dagbarnvårdare kommer inte till en byggnad som är uppförd för att användas för just förskoleverksamhet eller barnomsorg, utan de kommer till ett hem. Inom det hemmets fyra väggar måste barnen kunna känna sig trygga. De undersökningar som har kommit från Skolverket och till viss del även från Skolinspektionen visar, fru talman, att de flesta barn i pedagogisk omsorg erbjuds en god verksamhet där de ges den omsorg och den trygghet som ett barn ska ha. Men de visar också med förfärande tydlighet att det finns verksamheter som inte lever upp till de krav vi ska ställa på hur barn ska växa upp i Sverige. Jag ser väldigt allvarligt på det, och det var ett viktigt skäl till att den utredning som Roger Haddad nämner tillsattes. Utredningen lades på regeringens bord för drygt ett år sedan. Roger Haddad får tro på mitt ord när jag säger att vi har arbetat mycket hårt under den här tiden. Under en tid av pandemi har vi varit tvungna att göra väldigt tuffa prioriteringar på departementet, men just detta arbete har pågått hela tiden. Jag hoppas att jag inom kort kommer att kunna lämna de besked som efterfrågas i dag. Men var så säker, Roger Haddad! Jag har för avsikt att lägga fram förslag för att förhindra oseriösa och olämpliga aktörer att bedriva verksamhet inom pedagogisk omsorg. Jag har också för avsikt att lägga fram förslag för att skärpa kontrollen av förskolor med konfessionell inriktning.
Fru talman! Om det nu är så att pedagogisk omsorg inte har gått under radarn hade jag i alla fall förväntat mig att den socialdemokratiska regeringen skulle ha ingripit mycket tidigare och skarpare. Regeringen har ändå suttit i sju år, och detta politikområde har varit känt för regeringen och har utretts och diskuterats i åtminstone tre år. Ändå står vi här, fru talman, och konstaterar att ytterligare en förskola får fortsätta trots att den har en koppling till radikal våldsbejakande islamistisk extremism. Nu talar vi om pedagogisk omsorg, det vill säga dagbarnvårdare. Det handlar om centrala grundläggande välfärdsverksamheter som kan fortsätta trots att problemen har varit kända under ett antal år, och det är oerhört provocerande. Det blir ännu mer provocerande när man hör kommunpolitiker, förvaltningar, förskolechefer och chefer för pedagogisk omsorg som går ut lokalt och vädjar till staten att ge dem de verktyg som de behöver för att dels granska dem som leder dessa verksamheter, dels granska dagbarnvårdare över huvud taget. Det var detta jag syftade på, fru talman, när jag hävdade att pedagogisk omsorg, till skillnad från grundskolor, gymnasieskolor och till och med förskolor, regleras på ett helt annat sätt i skollagen. Det står i utredningen om pedagogisk omsorg att pedagogisk omsorg inte regleras på samma sätt. Man kan inte heller ställa krav på samma sätt när det gäller denna viktiga verksamhet. Det handlar visserligen inte om så många barn totalt sett, men det är viktigt för de barn som går i pedagogisk omsorg. Jag tycker inte att vi ska införa ett generellt etableringsstopp, utan jag tycker att vi ska ha kvar dem som fungerar, har bra kvalitet och som följer Skolverkets allmänna rekommendationer där förskolans läroplan är vägledande. Men när det gäller de extrema verksamheter där personer bara finns där för att antingen komma åt resurser eller få resurser för att finansiera radikalisering och våldsbejakande extremism kan vi inte bara månad efter månad säga att någonting kommer, att vi jobbar på det eller att det bereds. Jag tror att det är hög tid, fru talman, att ingripa för att få stopp på dessa verksamheter. När det gäller utredningen noterar jag att den är lite skarpare när det gäller kommunala dagbarnvårdsverksamheter, men när det gäller enskilda sådana kommer det även i fortsättningen att vara tillåtet med konfessionella inslag. Där finns fortfarande en skillnad, till och med i det utredningsunderlag som har gått till regeringen. Jag är angelägen om att utbildningsministern ger ett tydligt besked även när det gäller de enskilda dagbarnvårdarna, som det här senaste är ett exempel på. Det exempel som uppmärksammades i Göteborgsområdet i april handlar ju om en enskild dagbarnvårdsverksamhet. Vi i Liberalerna menar därför att det inte räcker att säga att de kommande reglerna bara ska träffa de kommunala dagbarnvårdarna och pedagogiska verksamheterna, utan det måste gälla all pedagogisk verksamhet. Vi måste ta ansvar för hela den pedagogiska verksamheten, och vi måste agera på ett sätt så att alla barn, oavsett om de går i en kommunal eller en enskild verksamhet, får ett bättre skydd i skollagstiftningen.

Fru talman! Jag konstaterar först att jag inte fick något svar på min fråga. Kanske kommer det nu, eller så betyder det helt enkelt att regeringen avser att lägga fram ett förslag om att all nyetablering ska förbjudas. Jag kan också konstatera att Liberalerna inte vill se ett sådant förbud, och det gläder mig. Statistiken visar som sagt att det är under 2 procent av alla barn som är placerade inom den pedagogiska omsorgen. Det borde väl innebära, mellan tummen och pekfingret, kanske 10 000 barn hos cirka 2 000 utövare. Vore det då inte bättre att både komma åt den pedagogiska omsorg som inte fungerar och förhindra personer med koppling till extremism, vilket Roger Haddad efterfrågar i sin interpellation, genom att i stället skärpa kontrollerna och låta Skolinspektionen överta ansvaret för att granska all pedagogisk omsorg, oavsett huvudman? Man skulle kanske öka antalet oanmälda kontroller och omgående stänga den verksamhet som inte bedöms hålla tillräcklig kvalitet och statuera ett exempel. Rimligtvis borde målet vara att ha en väl fungerande pedagogisk omsorg som uppfyller målen när det gäller att vara pedagogisk och skolförberedande och att samtidigt säkerställa att inga olämpliga aktörer tillåts bedriva verksamhet. Jag förutsätter att det inte är regeringens mål att det ska vara obligatoriskt för alla barn att gå i förskola, oavsett om det passar dem eller inte, och att de aktörer som bedriver pedagogisk omsorg i förlängningen ska göras arbetslösa. Utgångspunkten ska alltid vara barnets bästa, och alla barn är som sagt inte redo att vid exempelvis ett års ålder möta omvärlden i en större barngrupp med begränsad uppmärksamhet. Sverigedemokraterna föreslår att det inte ska vara tillåtet med konfessionell inriktning vid nyetablering av pedagogisk omsorg, att Skolverket ska överta all kontroll av den pedagogiska omsorgen och att nationella riktlinjer ska tas fram för den pedagogiska omsorgen för att säkerställa likvärdighet och för att oseriösa utövare ska hindras från att bedriva verksamhet. Detta är något som både Socialdemokraterna och Liberalerna röstade nej till när vi senast lade fram det förslaget. Men det kommer upp nu igen, så ni får en ny chans att bifalla det. Vill ni inte bifalla förslag från Sverigedemokraterna får ni gärna lägga fram ett eget. Då kommer vi att ställa oss bakom det.
Fru talman! Jag vill bara påminna Roger Haddad, som ställer frågor om hur vi ska se på förskolor och pedagogisk omsorg som nyetableras med konfessionell inriktning, om att i tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet gavs utredningen i uppdrag att bland annat lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning skulle kunna införas. Det tilläggsdirektivet togs fram, som Roger Haddad vet, efter en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Roger Haddads eget parti Liberalerna. Att lämna förslag om etableringsstopp för förskolor och pedagogisk omsorg med konfessionell inriktning var inte en del av utredningens uppdrag. Däremot lämnar utredningen ett antal andra förslag som omfattar förskolan, till exempel att en enskild som ansöker om att bli godkänd som huvudman för förskola ska ange om verksamheten ska ha en konfessionell inriktning. Jag skulle verkligen välkomna fortsatta samtal med till exempel Centerpartiet och Liberalerna för att hitta ytterligare åtgärder som kan hindra att oseriösa och olämpliga aktörer bedriver förskola och, för den delen, fru talman, pedagogisk omsorg. Jag kan också konstatera att Roger Haddad är besviken över att förslagen inte har lagts på riksdagens bord ännu. Ja, man kan alltid önska att det skulle gå fortare att ta fram förslag. Men detta är en verksamhet som finns i hela vårt land och som har stor betydelse, och vi ska ha den omsorg om lagstiftningsprocessen som verksamheten förtjänar. Jag är för min del, fru talman, stolt över att tillhöra den regering som tar fram förslag om tydliga och tuffa regler för hur vi ska kunna förhindra oseriösa och olämpliga aktörer att bedriva verksamhet inom pedagogisk omsorg. Till sist, fru talman, vill jag bara som en kommentar till Michael Rubbestads slutanförande säga: Jag har här i kammaren klart och tydligt sagt att jag har för avsikt att lägga fram förslag för att förhindra oseriösa och olämpliga aktörer. Jag har inte sagt vare sig bu eller bä på frågan om hur regeringen kommer att behandla det förslag som utredningen tog fram om ett totalt stopp för nya verksamheter. Och att jag inte har sagt något om det kan inte tolkas som vare sig det ena eller det andra, utan där gäller det som jag har sagt - att beredning pågår i Regeringskansliet. Vi får alla avvakta vad den beredningen slutar i.
Fru talman! Det var bra att Liberalerna, så länge vi hade ett samarbete under våren och tidigare år, bidrog till att frågan om etableringsstopp för konfessionella skolor ingick i en statlig utredning. Det fanns nämligen inte med i de ursprungliga S-MP-direktiven. Men när det gäller den delen av lagstiftningsarbetet och utredningsarbetet pratar vi, fru talman, åtminstone om tre, fyra, fem, sex år fram i tiden. Parallellt verkar extremisterna, de radikala islamisterna, och försöker ta sig in i grundskolor, i förskolor och nu senast också i pedagogisk omsorg och hos dagbarnvårdare. Det som då ligger närmast till hands är att skärpa Skolinspektionens mandat, som vi har förordat, när det gäller förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Det räcker inte att, som man gör i det här förslaget, säga: Ja, den kommunala pedagogiska omsorgen ska vara icke-konfessionell, men i den enskilda får det fortsatt förekomma konfessionella inslag. Det tycker jag är en brist i denna utredning. Fru talman! Det andra som jag vill skicka med till regeringen är att kommunerna omgående behöver mandat, regler, för att direkt kunna ingripa när de upptäcker denna typ av verksamhet. Även här har jag sett en brist i betänkandet. Det ska krävas ett slags trappa. Fru talman! Det är väldigt mycket fokus på det ekonomiska, den ekonomiska styrningen. Hela tiden refererar man till att man ska kunna ingripa om någon missköter ekonomin. Men om man bor tillsammans med en terrorist och är dagbarnvårdare borde det självklart vara skäl för till exempel en kommun, Göteborg eller någon annan, att direkt sätta punkt för verksamheten. Det hoppas jag, fru talman, att regeringen tar med sig.
Fru talman! Jag ska börja med att påminna Roger Haddad om en sak som Roger Haddad är väl medveten om, nämligen att förbud mot religiösa friskolor är ett tydligt socialdemokratiskt vallöfte och en tydlig socialdemokratisk politik. Här lyckades vi inom ramen för januariavtalet hitta en väg framåt, som både jag och Roger Haddad har varit väldigt nöjda med under de år som januariavtalet gällde. Fru talman! Om jag har räknat rätt var det här sista gången som Roger Haddad i egenskap av utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna ställde frågor till mig i interpellationens form. Jag vill ta tillfället i akt och tacka för ett väldigt gott samarbete. Det har varit ett sant nöje, fru talman, både att samarbeta med Roger Haddad och att kritiseras mycket hårt av Roger Haddad. Jag har stora erfarenheter av båda och kan intyga att Roger Haddad utför båda dessa uppgifter med samma omsorg och samma skicklighet. Tack för ett gott samarbete, Roger Haddad!